Herr talman! Det är inte ofta som en regering är så nära att slå knockout på sig själv som regeringen Palme är i sin kamp mot konjunkturerna. Under tolv, tretton månader har vi oavbrutet fått höra att åtgärder mot arbetslösheten av den typ och i den omfattning som vi har föreslagit och som regeringen nu i flera stycken har accepterat skulle vara helt oansvariga. Kl. 14 i går föreslog man sådana stimulansåtgärder som man skulle ha satt in för ett år sedan. Om ni hade gjort det och mera till för tolv månader sedan, hade ni i dag nästan kunnat stå på den politiska prispallen. Men nu verkar det som om det vore ett beslut fattat när ringdomaren redan har räknat till nio. Regeringen har ju ett helt år simulerat en konjunkturuppgång. Det allra nyaste nya är när man i den lunta som vi fick i går på s. 10 bokstavligen begär riksdagens godkännande för att simulera arbetskraftens rörlighet — det är väl ett nytt debattgrepp mot centern, förstår jag. Men vi har fått vara med om annat också.

Frågan i TV var om det skulle vara några generella åtgärder med i paketet den 7 november. Herr Sträng svarade: Svaret är helt enkelt att det finns inga generella åtgärder i bakfickan. Nej, det är klart att om man ställer sig med rumpan bar, har man ingen bakficka att stoppa den generella avgiftssänkningen och investeringsavdragen i. Det finns en replik, herr talman, som har gått igen som en refräng över hela landet det här senaste året. Det är repliken: ”Vi har inte råd.” Den repliken har varit sann när den har uttalats vid snabbköpsbutikernas kassor av dem som där har stått i kö. Den har varit sann hos dem som sökt en ny lägenhet, hos de kommunalmän som har stretat för att få ihop en ny budget, hos de personalchefer som så gärna skulle vilja nyanställa folk — de har inte haft råd. Men när regeringen har använt uttrycket ”vi har inte råd” för att säga nej till förslag för att få hjulen i rullning och minska arbetslösheten, då har repliken varit falsk. En nation kan inte svälta sig igenom en lågkonjunktur. I ett folkhushåll fungerar inte samhällsekonomin på det sättet att staten måste ta in i skatt varenda krona som man lägger ut för att få i gång produktionen. Det enda hela samhället inte har råd med, det är en fortsatt hög arbetslöshet. Sverige är, som vi ändå borde vara överens om, ett rikt land med stora möjligheter att skapa nya resurser för människors bästa. Men regeringens politik har lett till att landets tillgångar har blivit dåligt utnyttjade. Om vi under 1971 och första halvåret 1972 hade haft en normal tillväxt, ungefär motsvarande genomsnittet för de mindre industriländerna inom OECD, kunde 30 000-40 000 flera personer ha varit sysselsatta i industrin. Om Sverige under de tre åren 1971, 1972 och 1973 gjorde samma ekonomiska framsteg som de 24 OECD-länderna i genomsnitt skulle det ge folkhushållet 13 miljarder kronor mer. Ungefär hälften av det skulle gå till stat och kommun och bekosta det som medborgarna nu går miste om. De två senaste årens stagnation berövar folkhushållet resurser och berövar många människor deras arbete. Det är alltså arbetslöshetsköerna som vä äringslivet inte växer. Ungefär 50 000 ungdomar under 25 år söker i dag jobb utan att få det. Den som söker ett utannonserat jobb finner att 50, 100, ja — det har vi tagit reda på — ibland 200 svarar på samma annons. Alla har de haft stora förhoppningar och i de flesta fall tron att samhället skulle ha användning för deras kunskaper. Vad de får uppleva nu är tvärtom att ingen tycks vilja ha dem. Den upplevelsen kan komma att prägla en hel ungdomsgeneration. Jag tror inte jag är ensam här i kammaren om att ha många jämnåriga skolkamrater som ännu i dag har invärtes sår av sin ungdoms arbetslöshet för 30—40 år sedan. De äldre är en annan grupp som har haft betydande svårigheter, och de har haft det länge. För varje år stiger antalet långvarigt arbetslösa eller undersysselsatta. Den registrerade arbetslösheten för de äldre har ökat så gott som oavbrutet sedan 1965, och det är därför sannerligen inte lätt för en 50-åring att nu få ett nytt jobb. Vill man göra någonting snabbt för den äldre arbetskraften, som inte orkar hänga med i takten på de hårdaste arbetsplatserna, då räcker det ju inte med att betala för den som har halvskyddad sysselsättning. Det går att stimulera fram jobb på den öppna marknaden, både i verkstäderna och i byggandet. När det gäller byggsektorn får man inte, som regeringen nu gör, stanna på halva vägen i fråga om att hjälpa den äldre arbetskraften. Vi har i motioner visat hur det skall gå till: man river mindre och reparerar mer. Man kan stimulera fastighetsägarna. Man kan under ombyggnadstiden utnyttja tomma lägenheter i de nya husen. De renoveringar som redan sker kan mångfaldigas. Jag skulle vilja föreslå kollegerna här i kammaren att på en ledig stund ta en promenad ner till Mariaberget på Söder och se hur man tar fram moderna lägenheter i hus som är ända upp till 200 år gamla — med en arbetskraft som i genomsnitt är 55 år gammal. Det är yrkeskunniga byggnadsarbetare, som inte får plats i lagen på kranbyggen, t.ex. i groparna här utanför nya riksdagshuset. Men de gör ett utmärkt jobb genom att ta fram bra lägenheter, och genom summan av sitt arbete ger de dessutom stadsbilden på Söder en charm som många av dem som professionellt förtalar Stockholm — inte här i kammaren men ute i buskarna — tydligen inte kan föreställa sig. Tjänstemännen är en tredje grupp med snabbt ökande arbetslöshet. Inom industrin rationaliserar man hårdhänt för att klara stigande kostnader, och dessa rationaliseringar går i allt högre grad ut över just tjänstemännen. Deras andel av samtliga arbetslösa har ökat kraftigt under de senaste åren. Det finns också en tendens att tjänstemännen blir mer långvarigt arbetslösa än andra kategorier. Nu kom statsministern in på detta, och han beskrev väl händelseförloppet något så när riktigt. Men jag tror inte att de tjänstemän det gäller delar herr Palmes bedömning att regeringen skulle ha varit handlingskraf tig. Herr Palme har väl läst senaste numret av Industritjänstemannen, som säger i sin ledare: ”Arbetslösheten har nu nått en sådan höjd att den i våra ögon blir abstrakt, overklig. Vi förmår inte se människorna bakom de kalla siffrornä, för det är människor som du och jag som går och stämplar, knäcks psykiskt, blir utslagna. Industrins investeringsbenägen het är ytterst svag därför att lönsamheten anses otillräcklig. Nyetablering av företag har nästan upphört.” Och så slutar man: ”Var finns regeringens långsiktiga perspektiv?” Socialdemokratin säger sig nu vilja överge målet ”full sysselsättning” till förmån för målet ”arbete åt alla”. Det kan ju låta som en höjd ambition. Men jag tror inte att några nya slagord kan dölja det faktum att socialdemokratin har misslyckats med att uppnå det mål den alltid sagt sig vara garant för. När statsministern då i radio betecknar den här utvecklingen som en ”seger” för socialdemokratins politik, så måste det ju låta som ett hån i många arbetslösas öron. Det höga arbetslösheten och den låga tillväxttakten har inte medfört mindre prisökningar. Tvärtom har inflationen rullat på i oförminskad takt. Prisuppgången i år blir minst 1 procentenhet större än vad finansministern ansåg i maj. Betydligt mindre än en tiondel av prisstegringen förklaras enligt konjunkturinstitutet av internationellt bestämda priser, resten är hemmalagade prishöjningar. Sedan hösten 1970 har livsmedelspriserna ökat med ungefär 20 procent. Det börjar nu att märkas en tydlig reaktion mot de höga livsmedelspriserna, en reaktion som avspeglar sig t.o.m. i försäljningssiffrorna. Folk har köpt mindre livsmedel i år än i fjol, och de övergår till billigare, mer obearbetade varor. Det har blivit mera gröt och mindre kött i barnfamiljernas kost, påpekade Dagens Nyheter häromdagen. Det är de svagaste som drabbas hårdast när ekonomin stagnerar och arbetslösheten ökar. Särskilt allvarligt blir det när inflationen är snabb. Det drabbar den fattige och småspararen hårdast. Det är tre viktiga bitar av den välfärd vi har satt så högt i det svenska samhället som håller på att falla bort. Den första är självklar: den trygghet som man vill uppleva i jobbet och som nu ersätts med den oro och hopplöshet som många arbetslösa känner. Den andra biten motsvaras av de faktiska standardsänkningar som en hel del hushåll — framför allt barnfamiljerna — fått uppleva, och det minskade utrymmet för standardökningar. Det här drabbar i första hand familjer i helt vanliga inkomstlägen. Det kan röra sig om en familj i ett förortsområde som nyligen har skaffat sig en dyr lägenhet för att över huvud taget få någonstans att bo. De har kanske köpt möbler på avbetalning till sitt nya hem. De har små eller inga ekonomiska marginaler. De hade räknat med att under de närmaste åren få mera pengar i sin hand än de har i dag. Men så här sade en hemmafru i en intervju för litet sedan: ”Jag skulle vilja ta ett jobb utanför hemmet. Men som det nu är skulle det löna sig dåligt. Skatten skulle öka för min make med 150 kronor, vi skulle förlora bostadstillägget på 220 kronor, och en privat dagmamma för två barn kostar kanske 750 kronor i månaden. Sedan kostar resorna, och maten blir dyrare om man inte är hemma och lagar.” Det hedrar socialdemokraterna i Västmanland att de efter sina besök på byggarbetsplatserna har slagit upp ordentligt på första sidan i Västmanlands Folkblad den reaktion som de fick av byggnadsarbetarna: ”Som det nu är lönar det sig inte att arbeta. Allför många slantar går bort i skatt.” Det tredje allvarliga bortfallet av välfärd uppstår genom den plötsliga åtstramning av den offentliga sektorn som måste till för att hejda fortsatt skattehöjning. Åtstramningen medför, just genom att den är så oplanerad, ett samhällsekonomiskt slöseri. Investeringar har gjorts inom den offentliga sektorn som inte kan utnyttjas fullt ut genom nedskärningar på driftbudgeten. Själva reformarbetet kommer i otakt. Trots aktningsvärda ansträngningar i många kommuner går de här besparingarna ibland ut över barntillsynen. Det beskär ytterligare barnfamiljernas valfrihet och möjligheter att förstärka sin hushållskassa genom förvärvsarbete för båda makarna. Kommunalmännen står ofta i ett hopplöst val: endera behålla utgifterna och riskera höjda skatter eller skära ner och därmed tvingas göra folk arbetslösa. Det är nödvändigt att slå fast regeringens ansvar för den utvecklingen. På kort sikt är det framför allt missgreppen inom konjunkturpolitiken som har haft de här verkningarna. Men det är egentligen en lång historia med sin blandning av falsk optimism, felslagna kalkyler och prestigemässig ovilja att lägga om. Återblicken kan i dag göras mycket kort. 1969-1970: regeringen felbedömde högkonjunkturen. 1971: regeringen felbedömde konjunkturnedgången, den skulle snart gå över. Och så vintern—våren 1972: då får vi återigen höra att konjunkturuppgången står för dörren. Finansministern avhånar oppositionen och säger att våra förslag skulle ha lett till inflation och överhettning. I stället vill man finansiera en ogenomtänkt skatteomläggning med höjd moms också på livsmedel. När det inte går igenom dubblar man kommunisternas bud om en höjd löneskatt. Majoriteten i AMS:s styrelse tror på regeringens konjunkturbedömning och drar på våren ner antalet beredskapsarbeten, till råga på allt särskilt för de grupper som inte är hjälpta av en konjunkturuppgång, bl.a. akademikerna. Men arbetslösheten fortsätter att stiga. Det var ju rent nonsens när finansministern i går kväll i TV påstod att oppositionen den 30 maj här i kammaren skulle ha haft samma konjunkturbedömning. Det hade vi inte alls — då hade ju inte finansministern behövt gräla på oss den gången. Men nu är vi framme i november 1972. Regeringen erkänner äntligen att den tog fel på konjunkturen. Samtidigt envisas den med att behålla fördubblingen av löneskatten mitt i vintern, när det är som mest ont om nya jobb. När statsministern nu gör en lång katalog över alla de åtgärder som regeringen vidtagit och avser att vidta tycker jag att man måste komma ihåg några saker. Det första är att svårigheterna — arbetslösheten och inflationen — till stor del är hemlagade och alltså ett resultat av den politik regeringen har fört. Nu tvingas regeringen rycka ut för att reparera skadorna av sin egen politik. Det andra är de felbedömningar, de glåpord som man använt om oppositionens alternativ, som sannerligen inte var för kraftigt tilltagna. Är det någonting man kan förebrå os underkant förra hösten. Vad de senaste årens utveckling har visat är ju att den socialdemo är det möjligen att vi tog till i kratiska näringspolitiken inte stått rycken när den utsatts för svårigheter, och det är en viktig lärdom för framtiden. Men den allra största frågan är ändå inte om högkonjunkturen infinner sig i mars eller april eller först till hösten 1973. Den allra viktigaste frågan är inte om regeringen eller oppositionen är duktigast på konjunkturbedömning. Dagens svårigheter måste ses i ett längre perspektiv. De har inte bara samband med konjunkturnedgången och missgreppen i den kortsiktiga politiken. Och här kommer jag in på vad statsministern sade. Herr Palme tog direkt upp arbetskraftsproblemen under 1970-talet och refererade korrekt långtidsutredningens bedömning. Men han klargjorde inte att detta med bristen på arbetskraft som den dominerande faktorn under 1970-talet alltför länge fick bestämma regeringens politik. Finansministern uttryckte det så här i en intervju i A-pressen 1971:”Om jag ser på vårt arbetskraftsperspektiv under 70-talet så kommer bristen på arbetskraft att vara en ständig plåga för oss — i stort sett.” Nu finner vi att det inte är på det sättet. Näringslivet har koncentrerat sina insatser på att rationalisera bort arbetstillfällen i långt snabbare takt än någon har räknat med. Också tjänstesektorn stramar åt. Det har nu gått så långt att man i den offentliga debatten häromdagen menade att vi borde acceptera stigande strukturell arbetslöshet och inrikta oss på att förändra värderingarna i samhället, så att man inte längre skall känna sig otrygg, om man är arbetslös. Det är alldeles oacceptabelt att slå sig till ro med den slutsatsen. Hur skulle vi då kunna stå till svars inför de kvinnor och män som redan i dag eller i morgon vill ha ett arbete och som inte kan få det? En del resonerar som om den höga arbetslösheten skulle vara mindre allvarlig därför att så många av de arbetslösa är kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden. Detta har tidigare faktiskt gällt också vissa inlägg från regeringsbänken, men det gäller inte för vad statsministern sade i dag. Det är lika viktigt att dessa kvinnor får jobb som att andra arbetssökande får det. De har stimulerats av oss alla att pröva om sin roll bl.a. genom att sambeskattningen har avskaffats. Några av dem har redan fått ett kortvarigt jobb, andra upplever hur givna löften svikits och hur det inte finns jobb att få. De allra flesta människor vill få utlopp för sin initiativkraft och arbetsförmåga, och det är vår sak att söka se till att de kan få det. Låt oss bara ta vårdsektorn som ett exempel. Hur angeläget vore det inte att kunna bemanna våra vårdinstitutioner på anständigt sätt, så att de som arbetar där inte skulle behöva känna den oerhörda press som de i dag ofta upplever, och så att den enskilda människan får den vård och den mänskliga omtanke som man så väl behöver. Nej, de behov som kan urskiljas är så stora att ingen skulle behöva vara arbetslös mot sin vilja. Det avgörande är då inte exakt hur många människor som är anställda inom industrin, utan där får vi konstatera att antalet anställda i tillverkningsindustrin minskade med 43 000 mellan 1965 och 1970 samt med ytterligare 25 000 under 1971. Och det är en utveckling som sannolikt fortsätter. Det centrala är att industrin på nytt får en sådan kapacitet, produktivitet och konkurrensförmåga att den förmår bära upp en betydande ökning av tjänstesektorn. Ett dynamiskt och starkt näringsliv är den avgörande förutsättningen för att vi skall kunna göra hela samhället mänskligare. Det är ökade resurser som kan ge oss möjligheter att både förstärka den privata konsumtionen och den offentliga sektorn. Stagnerar näringslivet — ja, då måste vi, som nu, hålla tillbaka angelägna reformer för att inte skattetrycket skall bli orimligt högt. De framtida investeringarna måste vara offensiva, ge möjligheter till nya inbrytningar, skapa nya konkurrenskraftiga produkter. Om man nu reser runt på arbetsplatserna, så finner man att nästan varenda ny investering som görs är defensiv till sin typ. Den går ut på att rationalisera och förbilliga arbetsprocessen. Den går ut på att ta bort arbetskraft, inte att skapa nya jobb. Här ligger en av svårigheterna att verkligen få en tillfredsställande sysselsättning. Det allvarliga är också att Sverige riskerar att tappa greppet som industrination i främsta frontlinjen. Vi får inte fram tillräckligt med nya produkter och nya sortiment, som är konkurrenskraftiga ute i världen Nyföretagandet mätt i både sysselsättning och antal arbetstillfällen sjönk drastiskt i mitten av 1960-talet och har sedan fortsatt att sjunka. Detta gäller också de s.k. framtidsbranscherna. Också en rad andra kurvor började peka nedåt från 1965. Det gäller t.ex. lönsamhet, siering och investeringar. Nyetableringarna minskar kraftigt och räcker då inte till för att kompensera bortfallet av arbetsplatser. Vid Umeå universitet har man konstaterat att allt fler av de relativt få nystartade företagen har tvingats att under de första åren skära ned verksamhetens omfattning. Det är därför så allvarligt när de offensiva, kapacitetshöjande och framtidsinriktade investeringarna är är i dag. Herr Palme verkade nöjd. Han sade att industriinvesteringarna har under både 1971 och 1972 utvecklats gynnsamt. Och för att belä har regeringen övergått till att räkna i procent för två år i taget. Men det ger ju en helt vilseledande bild. Det som gällde för 1971 var ju att regeringen först räknade med 12 procents ökning i finansplanen, därefter med 9 procents ökning i den reviderade finansplanen — och så blev ökningen 3 procent. Det går inte att säga att man är nöjd med en sådan utveckling. Den är icke tillfredsställande. Hur skall vi då klara oss ur den här situationen? I debatten kan vi urskilja tre olika linjer. Det finns de som längtansfullt blickar tillbaka och säger att vi borde ha just den typ av blandekonomi som fanns på 1950-talet. Alla de nya krav som ställs på jämnare fördelning, på bättre arbetsmiljö, på löntagarnas medbestämmande kan inte, menar en del konservativa röster, förenas med kravet på starka företag. Den andra linjen utvecklas framför allt inom socialdemokratin. Där har man länge på vänsterkanten utgått ifrån samma tanke, nämligen att det inte skulle vara möjligt att lösa jämlikhetsoch miljöproblemen i en blandekonomi av svensk typ. Men slutsatsen blir för dem den rakt motsatta. De anser sig inte kunna acceptera en hygglig lönsamhetsnivå det skulle strida mot fördelningspolitiska krav. Så länge det enskilda vinstintresset är avgörande för företagens framtidsbedömningar, säger de, går jämlikhetskraven stick i stäv mot kraven på dynamik och utveckling. Därför vill de gå över till en alltmer centralstyrd ekonomi, där i sista hand centrala statliga organ skulle få ansvaret för företagens utveckling. Det betänkliga är att också den socialdemokratiska partikongressen markerade en tydlig och fortsatt önskan att vandra vidare mot en alltmer centralstyrd ekonomi. Vi som företräder den sociala liberalismen anvisar en tredje väg, en realistisk medelväg. Vi säger självfallet nej till den konservativa föreställningen om en sorts återgång till 1950-talet. Det är inget annat än att söka lösa problemen genom att dölja dem. Vi avvisar lika bestämt den centralistiska linjen. En central styrning av ekonomin i så hög grad skulle leda till ineffektivitet och godtycke. En regering som har svårt att klara av de uppgifter den redan har och som inte förstår att utnyttja de styrmedel som redan står till dess förfogande kan sannerligen inte göra troligt att den med någon större framgång skulle kunna sköta ett helt näringsliv. Valet skall inte behöva stå mellan å ena sidan ett gammalt samhälle med dess orättvisor och brist på medinflytande för de många och dess nonchalans mot miljön och å andra sidan ett socialistiskt samhälle med dess centralstyrning, byråkrati och den godtycklighet som då inte går att undvika. Fördelningspolitik måste vara något mera än att ändra fördelningen av stagnerande resurser. Det har vi gjort klart i det förslag till nytt partiprogram som vårt landsmöte om ett par veckor skall ta ställning till. Det socialliberala alternativet innebär att det skall löna sig att utveckla nya idéer, att investera, spara och arbeta men samtidigt att det skall ställas krav på företagen och att nya resurser skall föras framför allt till de grupper som släpar efter. Den främsta försvarslinjen mot otrygghet på arbetsmarknaden går i utvecklingsbara och lönsamma företag, inne i företagen själva. I vårt system har de enskilt ägda företagen en bra framtid. Det utesluter inte andra företagsformer, vare sig kooperativa eller statliga, men förutsättningen är att vi bryter den nedåtgående lönsamhetskurvan och förmår skapa en ny tillförsikt. Jag skall sammanfatta det här i nio punkter: 1. Som ett första steg bör beslutet om den fördubblade löneskatten rivas upp. Regeringen måste undvika en doktrinär näringspolitik, närheten till kanslihuset blir viktigare än närheten till marknaden. Ta regionalpolitiken där regeringen nyss presenterat ett förslag med stora ambitioner! Dessa ambitioner kommer ohjälpligt till korta om de måste förverkligas med hjälp av ett stagnerande näringsliv. Då innebär regionalpolitiken bara att man låter problemen byta plats på kartan genom att lätta på ett håll och tynga ner på ett annat. 2. Vi anser — och har länge drivit det kravet — att de anställda har rätt till medbestämmande i företagen. Det skall organiseras så att man tar till vara deras erfarenhet och kunnande. 3. Nu är det hög tid att på allvar ta upp frågan om löntagarnas andel i företagens sparande. På så vis kan man samtidigt stimulera företagens sparande och åstadkomma en jämnare fördelning. Vi beklagar uppriktigt att socialdemokratin även här hittills varit så kallsinnig. Tidningen Folket främjande åtgärder gör i dag det intressanta påpekandet, att om AP-sparandet inte skall öka enligt regeringens egna planer, så blir det angelägnare att lösa just fördelningsproblem av den typen. Vi är självfallet övertygade om att en sådan linje med löntagarnas deltagande i företagens kapitalbildning har framtiden för sig. 4. Vi måste förbättra de många dåliga arbetsmiljöerna och se till att arbetsuppgifterna blir mindre monotona. Jag tror att vi över partigränserna är ense om den punkten. Finansministern har där gjort en värdefull insats för att röja undan en del av vanföreställningarna om att industrin inte skulle vara en bra arbetsplats för många ungdomar. S. Särskilt viktigt är att satsa på forskning och industriell utveckling. Forskningsresultaten måste komma till praktisk användning i företagen. Det är inte så att det uppfinningsrika svenska folket plötsligt skulle ha fått en sämre förmåga att göra nya uppfinningar och komma på nya idéer, utan problemet är att dessa uppfinningar och idéer inte omsätts i praktisk produktutveckling. Då räcker det inte med ökade centrala anslag som fördelas av någon statlig myndighet. Det industriella utvecklingsarbetet inom företagen måste stimuleras, och härför fordras ök lönsamhet. Vi anser också att företag som gör avsättningar till inves teringsfonder borde få utnyttja de pengarna i tider av lågkonjunktur även för forskning och utveckling, inte bara för traditionella maskinoch utrustningsinvesteringar. Det är ju så att just i dåliga tider kommer utvecklingsarbetet särskilt lätt i kläm. 6. Statsmakterna måste satsa på de mindre och medelstora företagen. De fyller en oerhört viktig uppgift i vår ekonomi. De är när det gäller tillverkning i kortare serier erfarenhetsmässigt överlägsna storföretagen. De skulle i dag behöva höra från regeringsbänken att vi klarar oss inte i Sverige utan många nya, framgångsrika mindre och medelstora företag. De har rätt att få höra det. De fyller en så viktig uppgift att det är nödvändigt att för deras skull bygga ut företagarföreningarna och ge dessa en fylligare servicefunktion, så att småföretagarna kan få koncentrera sig på utveckling av de egna produkterna och arbetsorganisationen och slipper ifrån en stor del av den växande bördan av att fylla i blanketter och i stället får en god hjälp med marknadsföringen. 7. Arbetsförmedlingarna skall rustas upp. Jag är glad över att regeringen i den proposition som lades fram i går tagit fasta på flera av våra förslag, vilka även förts fram från tjänstemannahåll. Mycket större tonvikt måste läggas på den uppsökande verksamheten. Den öppna kundservice som var tillräcklig och bra under de år då det var ett överskott på lediga platser passar inte i det nuvarande läget; man får inte grepp om de människor man särskilt behöver ägna sig åt, och det är de nya tjänstemannakategorierna som svarar för en växande del av arbetslösheten. Statsmakterna måste också lämna ett kraftigare stöd till vidareutbildning inom företagen. 8. En allmän obligatorisk sysselsättningsförsäkring måste införas. Det är ganska upprörande att socialdemokratin så länge har förhalat denna viktiga reform trots att den utlovades före valet 1968. KSA-utredningens förslag blir då inte tillräckligt. Vad som krävs är ett verkligt grundskydd för alla enligt samma principer som gäller för övriga socialförsäkringar. 9. Till sist: Kampen mot inflationen är och förblir en huvuduppgift. Det är försyndelser på detta område som utgör en mycket viktig orsak till de nuvarande svårigheterna. Jag tror att löntagarna blir allt tröttare på att löneökningarna till allra största delen äts upp av höjda priser och stigande skatter. Regeringen borde ta fasta på de uttalanden som gjorts av flera fackliga ledare och som går ut på att det viktiga i den kommande avtalsrörelsen är ökningen av reallönen, inte av luften i lönekuverten. Därför borde regeringen ge upp sitt motstånd mot stabiliseringskonferenser och inflationsskydd. På sista dagen av SA P-kongressen talade statsministern mycket vackert om samverkan med andra grupper och organisationer. Vi har nu fått klart för oss att det inte gällde oppositionspartierna, utan det gällde tydligen arbetsmarknadens och näringslivets organisationer. Vi menar naturligtvis att på en riktig stabiliseringskonferens borde också oppositionspartierna vara företrädda. Men om ni inte vill eller törs träffa oss tillsammans med arbetsmarknadens och näringslivets organisationer, kalla åtminstone ihop dem och ge dem en chans att nu på gott tidsavstånd från själva lönerörelsen förbereda vad som är det samhällsekonomiska utrymmet. Presentera material om det samhällsekonomiska läget! Ge besked om att arbetsmarknadens parter kan förbereda en lugnare avtalsrörelse med sikte på realinkomstökningar, därför att regeringen inte längre tänker låta inflationen smyghöja skatten, därför att regeringen redan i januari lägger fram förslag om en enhetlig daghemstaxa och smidigare avtrappningsregler för bostadstilläggen — det måste ju bli så, eller hur? — Och därför att regeringen är beredd att deklarera att den inte skall vidta några egna åtgärder, som höjer kostnadsoch prisnivån, men att den kommer att presentera förslag, som genom skärpt konkurrens pressar byggkostnaderna och därmed håller tillbaka hyreshöjningar. Det vore ett regeringsprogram, som skulle betyda mycket för att hålla igen den uppåtgående spiralen löner-priser och för att göra det lönande att arbeta. Då skulle den 8 november 1972 bli en riktigt minnesvärd dag. Men tyvärr blir det väl inte på det sättet.

Jag tycker det är verkligt beklagligt, därför att vi befinner oss nu i en situation, där den svenska nationen inte har råd att sitta fast i denna clinch mellan regering och näringsliv, som nu har pågått så länge att vi alla får sota för följderna. Herr Palme vill skriva sin egen minnestavla över denna dag, den 8 november 1972. Han vill att vi skall minnas de båda åren 1971 och 1972 som de år då samhället gick in därför att efterfrågan sviktade och investeringsutvecklingen var trög. Men vi måste också minnas att man trots den goda viljan misslyckades med att klara sysselsättningen och att resultatet blev att 1971 och 1972 är två förlorade år i svensk ekonomi.

Herr talman! De som för en stund sedan lyssnade på statsminister Olof Palme och som nu kommer att lyssna på mig får nog en känsla av att vi inte talar om riktigt samma samhälle. Den bild som statsministern tecknade av dagens Sverige, av vår framtid, av statens möjligheter att gripa in och lösa de olika vanliga människornas alla konflikter och av det resultat som man hade nått med den statliga politiken stämmer inte med den verklighetsbild jag har. Vem har rätt? Ja, det är klart att det bara finns en grupp som kan avgöra vem som har rätt. Det är de människor som lyssnar på oss en sådan här dag, via radio och TV. De kan betygsätta vår bedömning, de kan tala om vilken som målar den mest verklighetstrogna bilden av hur människorna upplever dagens Sverige. I statsministerns anförande fanns det inte mycket av den allmänna stämning av oro och osäkerhet som präglar vårt land just i dag. Jag tror att flertalet av oss vet att där det för bara några år sedan fanns tillförsikt inför framtiden, förväntningar om en nära oavbrutet stigande levnadsstandard, där härskar nu missmod och känslor av otrygghet bakom det formella välståndets fina fasader. Den här nya osäkerheten präglar skönlitteraturen, oberoende av författarnas politiska värderingar — från Birger Norman till Olle Hedberg. Där avspeglas framför allt de vanliga människornas reaktioner inför ett samhälle som de i många hänseenden upplever som ett alltför starkt samhälle. Främlingskapet, ensamheten och känslokylan hos byråkratins och teknokratins välmenande förmyndare skildras av dessa författare i olika stilarter. Vart — frågas det — har människan tagit vägen i detta samhälle, som framträder med allt större anspråk på att tillvarata och förvalta just de enskilda individernas intressen? Detta samhälle, som vill solidariskt och kollektivt lösa samhällsmedborgarnas problem och svårigheter. På något besynnerligt och otacksamt sätt har människan som självständig, fullmyndig, ansvarstagande individ kommit i kläm. ”Människovintern är här”, säger Sandro Key-Åberg. ”Det ryker ur alla munnar.” ”Förfrusna går vi alla medan köldskotten ekar.” T. o. m. den som mer än några andra har strävat efter att förverkliga det starka samhällets filosofi — Tage Erlander — tycks ha blivit medveten om att många upplever dagens situation på detta sätt. Det är inte säkert, säger han, att medborgarna litar på att styresmännen har ett bättre och säkrare omdöme än de vanliga människorna. Medborgarna känner sig ställda utanför beslutsprocessen. När det gått så långt, då finns det anledning för oss att analysera vad som har skett, vart vi är på väg och att grubbla över hur vi skall kunna vrida utvecklingen åt rätt håll. Om regeringen inför sådana försök att göra klarlägganden tar åt sig och uppfattar analyserna som ”råskäll” — det brukar ju heta så — då måste ju orsaken härtill ytterst vara det egna dåliga samvetet, med andra ord insikten om att det parti som har innehaft regeringsmakten i 40 år inte rimligen kan frånhända sig ansvaret för den stämning som har värkt fram under de senaste åren. Har det helt enkelt varit för bråttom i föränderlighetens samhälle? Så bråttom att den inre tryggheten kommit bort, så bråttom att alltför många förlorat fotfästet? De senaste årtiondenas uppbrott från jord och bygdegemenskap, från gemensamma värderingar som knöt ihop människor och generationer har kanske skett så snabbt att en anpassning till allt det nya inte hunnits med. Trots omvandlingen av samhället och av tänkandet finns det fortfarande väldigt många som menar att barnens uppfostran hör till föräldrarnas allra viktigaste uppgifter och att ansvaret inte kan övervältras på samhället. Många anser fortfarande att det egna arbetets trygghet är överlägsen den sociala trygghet som samhället har att svara för. Och att sparandet för morgondagen i första hand är en angelägenhet för den enskilde och inte för kollektivet. Den svenska folkkyrkan, som fått sin form under århundraden, skall nu ges en ny gestaltning. Många gör gällande att det ligger i religionsfrihetens och tidens tecken. Men minst lika många — även utanför de aktivt kristna leden — har svårt att förstå varför man skall bryta ned hittillsvarande traditioner. Och åtskilliga svenskar — säkerligen också bland den växande skaran historielösa — upprörs över att konungariket Sveriges statsminister öppet inför sina kongressombud och massmedias representanter betecknar statsöverhuvudet, monarken, som enbart ”en plym” och ”en dekoration”. Familjen och äktenskapet skall inte längre vara en samhällsinstitution; det har nästan blivit ett sätt att umgås. I undervisning, men främst i media med den enastående genomslagskraft som TV och radio har, attackeras — målmedvetet, tycks det många — normer, värderingar, historieuppfattningar, sanningsoch objektivitetskrav, som i varje fall tidigare omfattades av den alldeles övervägande delen av det svenska folket. Dagens viisenhet och osäkerhet vittnar om att människorna inte är fullt så öppna för genomgripande och snabba förändringar som de politiska visionärerna tycks tro. Flertalet tycks inte vara beredda att rycka sig loss från det förflutna såsom tiden anses kräva. Kalla dem gärna konservativa. De kanske själva inte är medvetna om att de är det. De har bara ett naturligt behov av kontinuitet, av att ha en fast grund att stå på, av att inte känna sig rotlösa och hemlösa. De behöver fortfarande — som en tidningsskribent häromdagen uttryckte det — ”landmärken och vägmärken, igenkänningstecken och stödjepunkter . .. Det är bara stora kulturradikala kafésnillen och barlejon som kan leva ett normlöst och trolöst och rotlöst och hemlöst liv. Vi vanliga knegare kan det inte.” Det är i den här den snabba omgestaltningens miljö som ”den nya otryggheten” har fötts i det svenska samhället. Motsägelsefyllt nog har det skett i ett skede då den politiska debatten alltmer handlat om social rättvisa och social trygghet. Herr talman! Det är en ödets ironi att det parti, som mer än andra velat framträda som främsta garant för den fulla sysselsättningens politik, nu för andra året å rad stått tomhänt i sin kamp mot arbetslöshetens yttersta orsaker. En arbetslöshet, som fortfarande är högre än någonsin tidigare under efterkrigstiden. Lika hög nu, då Europas industristater befinner sig väl inne i en högkonjunktur, som under 1971 års djupa depression. Var finns — har vi frågat oss — de kraftfulla och djärva initiativen? Var finns förmågan att förutsättningslöst angripa de problem som ligger bakom arbetslöshetens elände? Vi fick under hela förra året höra en myndig finansminister och en självsäker regering förklara, att konjunkturen skulle vända under året och arbetslöshetens problem upphöra. Hela 1971 blev en enda stor socialdemokratisk felspekulation i konjunkturer. Och en nästan lika stor felspekulation har utmärkt den del av 1972 som hittills gått till ända. Vilka faktorer ligger då ytterst bakom vårt sysselsättningsläge? 1. Industriproduktionen har under de senaste två åren legat på i stort sett oförändrad nivå, vilket tidigare inte inträffat sedan början av 1950-talet. Om hänsyn tas till produktivitetsutvecklingen, innebär det att ett mindre antal industriarbetare kan ges arbete; statistiken vittnar om det — en minskning i själva verket med 50 000 på två år. 2. Investeringsutvecklingen har varit klart otillfredsställande, vad än statsminister Palme står här och bedyrar i talarstolen. De satsningar i nya maskiner och nya fabriker, som kommit till stånd, har inte främst syftat till att öka vårt lands tillverkningsmöjligheter. Det har inte varit expansionsinvesteringar. De har inte varit offensiva. De har alltså inte siktat på att öka välståndet för framtiden. 3. Efterfrågan har varit låg på både konsumtionsoch investeringssidan. 4. Antalet företagsnedläggelser och konkurser har varit rekordhögt. 5. Nyföretagandet har varit exceptionellt lågt. Det har inte varit möjligt att ge sysselsättning åt nytillflödet av arbetskraft eller åt dem som friställts genom företagsnedläggelser. Med dessa utvecklingstendenser — heter det i LO-ekonomernas ekonomiska analys hösten 1972 — ”verkar det som om vi skulle tvingas konstatera, att den svenska ekonomin för andra året i följd bragts ganska nära fullständig stagnation”. Det är det, herr talman, som främst ligger bakom den ovanligt höga arbetslösheten och den otrygghet som den har fört med sig. Nu tyder allting på att vi är på väg mot konjunkturens ”bättre tider”, som det brukar heta. Prognoserna, framför allt på exportsidan, är för det kommande året positiva. Men alla är också ense om att dessa ”bättre tider” inte löser våra sysselsättningsproblem på sikt. De är mera djupgående och därför mera bestående och sammanhänger med den ekonomiska politik, som sedan flera år bedrivits i vårt land. Den politiken har lett till att alltför begränsade resurser avsatts för att genom nya maskiner och nya fabriker bygga ut de svenska företagens möjligheter att tillverka varor och anställa folk. Den har också medfört en kostnadsutveckling långt besvärligare än den som våra konkurrerande industrier utomlands har att brottas med. Lönsamheten har gått ned. Det har framtvingat inte bara åtgärder för att spara arbetskraft, utan också fusioner och nedläggningar. Det har i sista hand gått ut över den fulla sysselsättningen. Liksom förra året kräver vi i år resoluta åtgärder för att vända utvecklingen. Det svenska folkhushållets alla hjul måste förmås att snurra på nytt. Och den medicin vi har ordinerat är anpassad till den diagnos av den samhällsekonomiska sjukan, som vi — och så gott som alla ekonomer, vågar jag påstå — är överens om. Det dåliga utnyttjandet av våra resurser, den bristfälliga kapaciteten på lång sikt, det höga kostnadsläget och den låga lönsamheten ingår som väsentliga element i sjukdomsbilden. De förslag, som redovisats i våra motioner, syftar — starkt komprimerat — till att ge samhällsekonomin den injektion som behövs. ”Problem i den svenska ekonomin har” — säger LO-ekonomerna — ”ju tidigare alltid varit utlandsgenererade. Men denna gång är det inhemska krafter som varit i rörelse.” Just det! Det är mot bl.a. den bakgrunden våra förslag skall bedömas. Både de som lades förra året och de som läggs fram i år. Men konjunkturerna kommer att snabbt förbättras — säger finansministern. Det har han nu sagt i flera år. Risken för överhettning på vårkanten är påtaglig säger regeringen och får medhåll av vissa ekonomer. Och någon gång måste ju även regeringen få rätt. Men om man har den inställningen att man inför en befarad framtida överhettning inte vågar ingripa resolut mot akuta svårigheter, då har man berövat sig själv möjligheten att arbeta med konjunkturpolitiska stimulansmediciner. Vi har alltför länge haft ett stort antal arbetslösa, vi har haft alltför låg produktion, alltför lågt kapacitetsutnyttjande, alltför låg investeringsutveckling. Vi borde för länge sedan ha vidtagit kraftåtgärder för att vända utvecklingen. Men regeringen har inte vågat, på grund av väntade konjunkturförändringar. En framtida konjunkturförbättring får inte hindra oss att i ett aktuellt läge göra vad som behövs för att vända en olycklig utveckling. Då — eller om — överhettning infinner sig, står tillräckliga resurser till förfogande att strama åt. Det går att dämpa konjunkturen med restriktiva åtgärder. Det finns många vapen i regeringens arsenal. Det är betydligt svårare att stimulera fram aktivitet och sysselsättning, att med andra ord skapa produktivt arbete åt människor som söker sådant. Finansminister Gunnar Sträng har ofta uppbyggt riksdagen med mustiga ordstäv om faran för räddhåga och bristande handlingskraft. Jag upprepar: Det stora antalet arbetslösa förra året och i år utgör offren för bristande handlingskraft. Men nu skulle man ju, herr talman, kunna göra gällande att regeringen äntligen har handlat — genom den proposition, som riksdagen i går fick ta del av och som hittills föreligger bara i stencil. Även i år har alltså regeringen använt samma förfaringssätt som förra året.

Om detta regeringens paket kan för dagen — starkt koncentrerat — sägas följande. 1. Det innebär ett erkännande av att stagnationen är fullständigare och det samhällsekonomiska läget allvarligare än vad regeringen hittills har velat tillstå. 2. Det innebär ett medgivande av att konjunkturuppgången kommer att gå långsammare och att sysselsättningskrisen kommer att bli mera bestående än vad regeringen tidigare förutsagt. 3. Det bekräftar att de tre oppositionspartiernas förslag till stimulanspolitik förra hösten var ett riktigt grepp för att få fart på ekonomin. Hade riksdagen godtagit det stimulanspaketet, skulle vi ha befunnit oss i ett helt annat läge i dag med bättre tillväxttakt och ett färre antal människor utan arbete. 4. Det utgör också en bekräftelse på att generellt verkande injektioner i det svenska folkhushållet måste vara en riktigare medicin än det stora husapotek med olika droger, som regeringen velat ordinera för att angripa samhällsekonomins sjukdomssymtom då de väl inträffat — då skadan alltså redan har skett. 5. Men med dessa reservationer kan man väl i dagsläget — då följderna av regeringens bristande handlingskraft är uppenbara för alla — godta sådana åtgärder som att förlänga frisläppandet av investeringsfonderna, att förlänga skatteavdragen för företagens maskininvesteringar, att medge motsvarande avdrag för industribyggnader och att förlänga energiskattesänkningens tillämpning. Den reservationen skulle jag emellertid redan nu vilja knyta till vissa av de här förslagen, att de favoriserar väl etablerade företag, företag som går med vinst, framför mindre väl lottade företag. De rika blir alltså rikare. Konkurrensbetingelserna kan också snedvridas. Det kan däremot hälsas med enbart tillfredsställelse att regeringen nu äntligen tillmötesgått krav från vår sida på att stimulera industrins forskningsoch utvecklingsarbete och vidga möjligheterna att lämna exportkredit. 6. Som särskilt intressant skulle jag vilja notera att regeringen genom sitt — låt vara mycket blygsamma — förslag att inte höja ATP-avgiften bekräftat våra påståenden om att ett överuttag äger rum och att det finns utrymme för att låta företagen själva investera de medel, som de annars måste efter inbetalning till AP-fonden låna tillbaka därifrån. 7. Det är också tillfredsställande naturligtvis att regeringen velat göra en så stor satsning för att bota den utomordentligt allvarliga ungdomsarbetslösheten. Men det hjälper bara för dagen, och bara en del av de ungdomar som står utan arbete. På sikt kan det här problemet lösas bara med hög aktivitet i samhällsekonomin och ett bättre utnyttjande av landets tillgångar. Nu är läget så allvarligt att något måste göras åt krissituationen. Och jag hoppas verkligen att de här förslagen får god effekt. 8. Men generellt sett, herr talman, kan starkt betvivlas att de stimulansåtgärder som regeringen föreslagit verkligen kan i tillräcklig grad bidra till att förändra de djupgående kristendenserna i vår ekonomi.

Löneskatten innebär ju att en arbetsgivare som funderar på att nyanställa en arbetstagare i genomsnittlig lönenivå måste betala upp emot 1 500 kronor — i böter till staten, skulle man kunna säga om man ville vara spetsig — för att han anställer folk och gör det i ett läge där vi har arbetslöshet. Jag tycker det här är ett typiskt utslag av den politik å la filmen Chaplins pojke, som jag så många gånger har talat om. Först slår man sönder fönster. Sedan skickar man någon att sätta i nya glas. Och så vill man ha beröm för det. Medger inte statsministern och finansministern att en sådan politik är stollig? Har ni inte i era stilla stunder, när ni sysslar med självrannsakan, kommit fram till den slutsatsen att det är heltokigt att göra på detta sätt? — en fråga som står öppen för svar. Att hjulen inte rullar som de borde göra och att vi sätter in för litet pengar i nya maskiner och nya fabriker beror — jag har understrukit det flera gånger — på att lönsamheten är dålig generellt sett, att många företag, även om de har likvida resurser, drar sig för att investera. De bedömer möjligheterna till lönsamma projekt och till avkastning på det nedlagda kapitalet som i hög grad osäkra eller rent av obefintliga, och man kan inte subventionera eller lagstifta fram initiativ, efterfrågan och lönsamhet. Det krävs andra åtgärder för det. Statsministerns svar på min interpellation innehåller i stort sett ingenting annat än en katalog över de olika från fall till fall beslutade åtgärderna, som nu har sammanfattats i gårdagens regeringspaket. I interpellationssvaret lämnas inget besked i de viktiga hänseenden, som jag framför allt ägnade mig åt i min interpellation, nämligen frågan om balansrubbningarna i svensk samhällsekonomi på lång sikt. Jag har i detta anförande liksom i interpellationen starkt understrukit vikten av att skaffa sig ett grepp över de nya negativa tendenser i vår ekonomi som kommit till tydligt uttryck under de senaste åren. Jag hade hoppats att statsministern skulle vara intresserad av att ingå på en ordentlig analys av hela denna problematik, en problematik som inte bara angår dagsläget och det närmaste året utan också i hög grad kommer att gälla en stor del av 1970-talet. Jag syftar bl.a. på det slags problem som professor Ulf af Trolle tog upp för några veckor sedan, då han tillsammans med statsministern talade på Grossistförbundets årsmöte. Jag kommer tillbaks till dem senare i mitt anförande, men jag tycker att det är tråkigt att statsministern inte ansåg dessa problem vara värda ett ordentligt meningsutbyte. Med den reservationen vill jag, om inte annat så för hövlighetens skull, tacka statsministern för hans svar. Och jag upprepar: det är ett oerhört slöseri att låta ett lands tillgångar inte utnyttjas helt, att låta maskiner arbeta på tomgång, att låta de människor, som skulle stå vid maskinerna, i stället syssla med beredskapsarbeten, omskolas eller fåfängt leta efter arbete. En politik som får sådana konsekvenser är felaktig och dålig. Och den otrygghet som arbetslösheten skapar sprider otrygghet över hela samhället. Den otrygghetens följder är så allvarliga, att de ideologiskt betingade fördelningspolitiska argument som man har åberopat mot olika botemedel inte kan accepteras. Och det finns andra vägar att vandra, om man vill bättre och mer rättvist fördela arbetets frukter på de många enskilda människorna, än att hålla företagens lönsamhet nere. Gårdagens socialdemokrater såg gärna stora vinster i företagen för att senare kunna beskatta dem — eller hur, herr finansminister? Det förefaller som om dagens socialdemokratiska ledare helst inte skulle vilja att det blev några vinster alls. Varför är för resten, herr statsminister, ni socialdemokrater så rädda för att förverkliga den ägardemokratins politik som vi moderater har slagits för? Varför inte låta kapitalet i maskiner och fabriker förräntas till gagn för hela folkhushållet och låta de enskilda arbetstagarna själva få direkt meddelaktighet och meddelägande och därmed också det ansvar som följer ägandet i spåren? Det är de vanliga inkomsttagarna som jag nu syftar på. De skulle, om socialdemokraterna ville det, kunna själva få en direkt del i förmögenhetsbildningen i samhället. De är ju själva med och arbetar ihop dessa tillgångar. Varför inte göra det lättare för dem att bli direkta ägare? Varför gå omvägen över kollektivet, över staten? Kollektivt, anonymt ägande ger ingen tillfredsställelse. Om man gick den vägen, skulle ju de intressemotsättningar som nu föreligger inom företagen kunna brytas ned, till gagn, menar jag, för alla men främst för löntagarna. Jag har vid flera tillfällen under de senaste åren påvisat att Sveriges ekonomi befinner sig vid ett slags vägskäl. De statliga ingreppen i det blandekonomiska systemet har försvagat effektiviteten och rubbat de förutsättningar som gjort marknadsekonomin till det mest effektiva instrumentet för sysselsättning och välståndsutveckling. Och jag har — i likhet med många andra och även talesmän för svensk socialdemokrati — frågat mig vilken väg regeringspartiet nu tänker välja: antingen stimulera blandekonomins många hundratusental enheter till nya insatser eller låta den politiska ideologins låsning tvinga sig vidare på den statssocialismens väg vars äventyrligheter blivit alltmer uppenbara. Professor Ulf af Trolle menade häromdagen att t.o.m. en socialistisk planhushållning skulle kunna tänkas ha fördelar framför en av socialdemokraterna fördärvad planekonomi. Han rådde regeringen att gå tillbaka till 1950-talet. Jag tror inte att det är möjligt att gå tillbaka — jag delar alltså Gunnar Heléns uppfattning på den punkten. Varje skede av den politisk-ekonomiska utvecklingen skapar helt nya betingelser för företag och anställda, liksom också för politiken. Men vi har åtskilligt att lära av både 1950 och 1960-talen och inte minst av de många misstagen under de två senaste åren. Mot bakgrunden av detta finns det anledning att sammanfatta de industripolitiska erfarenheter som vi borde ha gjort under de här åren: Förändringarna i den ekonomiska och tekniska utvecklingen inträffar numera allt snabbare. Möjligheterna att på ett beslutsställe samordna, förutse, planera och styra blir alltmer försvårade. Decentraliserade initiativ, åtgärder och beslut blir därför allt nödvändigare. Tvånget att hålla hög beredskap ekonomiskt och tekniskt blir allt större, liksom kraven på resurser för forskning och utveckling. Strävan efter specialisering, där svenska företag utnyttjar sina möjligheter att vara stora inom begränsade områden, blir allt viktigare. Allt detta kräver i företag och i företagsledningar snabbhet, intuition, handlingskraft och ett vidsträckt kontaktnät inom och utom vårt lands gränser samt stabil egenekonomi, med andra ord lönsamhet. Om det var svårt för statens planerare och myndighetsutövare att få ett grepp om 1950-talets företagsamhet, är svårigheterna mycket större i 1970-talets föränderliga, internationaliserade värld. Det är mot den bakgrunden man bl.a. skall bedöma Assar Lindbecks nästan patetiska vädjanden till svensk socialdemokrati omedelbart före kongressen att kasta den centraliserade planhushållningens idéer över bord och ägna sina krafter åt att främja den decentraliserade beslutsvärld som blivit allt nödvändigare. De misstag och skadeverkningar som byråkratins inblandning i den invecklade marknadshushållningen kunde leda till på 1950 talet får i dag mycket allvarligare konsekvenser för svensk samhällsekonomi, för välståndsutvecklingen och för människornas rätt att få meningsfyllda arbeten. Det är sådana slutsatser man borde dra, när man studerar vad som hänt under de senaste 20 åren. Och de senaste två årens nya otrygghet jävar inte dessa slutsatser. Tvärtom. Herr talman! Begreppet den nya otryggheten hör, som jag antydde i början av mitt anförande, inte bara till arbetslöshetens område. Det har i dag en betydligt vidare tillämpning. Det gör sig gällande i familjernas ekonomi. Det handlar om inflationen, om prisstegringar som gräver ur besparingar och pensioner samt år efter år grusar människornas förväntningar att nå en bättre standard i takt med höjda löner. Det handlar också om ett skattesystem som med en obönhörlig automatik — utan riksdagsbeslut — klipper bort större delen av varje nyförvärvad sedel. Det är någonting helt nytt för välfärdssamhällets medborgare att även den hyggliga inkomstnivå som de för några år sedan hoppades att småningom kunna uppnå i praktiken visade sig inte ge dem möjlighet att — om de har barn och bor i de nya bostäderna — klara sina utgifter utan socialbidrag. Det är naturligtvis rätt att samhället griper in och ger stöd åt barnfamiljer som behöver stöd. Men själva upplevelsen att inte längre kunna klara sig på eget arbete känns fortfarande för väldigt många människor som utomordentligt förödmjukande. Och de upplever sin situation som än mer deprimerande, då de kommer underfund med hur svårt det är att komma ur cirkeln, att verkligen kunna på nytt stå på egna ben. En ny otrygghet har också blivit en följd av bristen på respekt och hänsyn till andra människor och deras egendom. Våld och brott har alltid förekommit. Men brottsutvecklingen har med samhällsförändringarna under de senaste åren i vårt trygga land växt till ett skrämmande spöke, främst för de äldre, handikappade, ensamma och svaga. Denna nya otrygghet får och kan inte ett rättssamhälle tolerera. Men otryggheten förstärks efter nästan varje nytt uttalande av landets justitieminister. I stället för att ge stöd och tillförsikt har Lennart Geijer en förunderlig förmåga att väcka missförstånd och öka alla deras oro, som menar att samhället svikit en av sina viktigaste skyddsuppgifter. Vi fick i morse höra kriminalvårdschefen meddela i radio att Kumlainternerna sovit lugnt i natt. Det är många människor som frågar sig: När får vi sova lugnt? Den nya otryggheten är också en fråga om rättssäkerhet. Den gamla föreställningen om allas lika rätt inför lagen har börjat frätas ned. Individens krav på rörelsefrihet, säkerhet och trygghet måste garanteras även gentemot staten. I det starkt byråkratiserade samhälle, där begreppet allmännytta präglar lagstiftning och lagtillämpning, där man börjat tala om ”politisk lagtolkning”, tycker sig den enskilde ha förlorat sitt likaberättigande gentemot samhället. Det är inte fråga om två lika parter i konflikter och i olika situationer. Det gäller inte minst på jordäganderättens område. Kraven på planering och styrning leder till ökande ingrepp i den enskildes rättsområde. Tvångsförvärv och intrång i ägandeoch nyttjanderätt sker i vidgad utsträckning. Rätten till ersättning holkas ur eller tas bort. Glesbebyggelserätten upphävs utan principiell ersättningsskyldighet. Nya bördor läggs på villaoch egnahemsägare. Enskild äganderätt till hyreshus missgynnas. Människorna känner i dag inte den trygghet i ägandet som en gång i tiden utgjorde en drivkraft att investera sparmedel i fast egendom. I över 30 år har krisårens reglering förhindrat rörelsefrihet på bostadsmarknaden och utgjort en av de yttersta orsakerna till den socialdemokratiska bostadspolitikens fullständiga misslyckande. De gemensamma resurserna har givit oss möjlighet — skrev statsministern i sin inledning till den regionalpolitiska propositionen — att åstadkomma bättre bostadsstandard för alla grupper i samhället. Om detta nu är sant, var det därför nödvändigt att åstadkomma den förbättringen på det sätt den socialdemokratiska politiken gjort? Med avskaffad konkurrens, avskaffad rörelsefrihet och valfrihet för de enskilda hyresgästerna och så höga hyror, att skattebetalarna måste inte bara direkt betala sina egna hyror utan också bidra till andras hyreskostnader och även till hyrorna för de lägenheter som inte kan hyras ut. Var det nödvändigt att förverkliga den s.k. bättre bostadsstandarden i bostadsmiljöer, som gjort den nya otryggheten än mer påtaglig? Det är ju här som rotlösheten och vantrivseln kommer till sina mest drastiska uttryck. Den regering som genom sin politik bär det yttersta ansvaret för dessa miljöer borde vara försiktig med att tala om människovärde och människovänlig miljö. Ett annat slags ny otrygghet finns ute i bygderna. Där råder brist på företagsamhet. Byarna avfolkas, den ena samhällsfunktionen och servicefunktionen efter den andra läggs ned. Kvar står till sist en döende bygd av äldre människor med alltmer begränsade möjligheter till vård, omsorg och service. Men samtidigt har — fullt avsiktligt — ett annat slags otrygghet skapats, orsakad av socialdemokraternas ända fram till mitten av 1960-talet bedrivna centraliseringspolitik. Jag syftar på de många anställda i statliga ämbetsverk i Stockholm. Det är fråga om familjer, som nu skall tvångsvis brytas ut ur den miljö, där de slagit rot, människor som trodde på talet om ”statens säkra kaka”. Den nya utflyttningspolitiken utgör en utmaning mot enskilda människors känslor och trygghet och ett väldigt slöseri med våra tillgångar. Thorbjörn Fälldin påvisade här för en stund sedan på ett förtjänstfullt sätt kastningarna i den socialdemokratiska lokaliseringsoch regionpolitiken och bristen på planmässighet och vilja under 1960-talet. Det är kanske mot den bakgrunden som man skall bedöma det stora regionalpolitiska paketet, den väldigt stora satning som statsministern talade så länge och så varmt för. Det skall verkligen bli intressant att se vad som kommer ut av detta stora och i och för sig värdefulla arbete — utöver nya regleringar, nya ingrepp och ny dirigering. Är man, för att ta bara ett exempel, från socialdemokratiskt håll beredd att utjämna konkurrensförutsättningarna generellt sett, att stimulera företagsamheten generellt sett, i skogslänen genom exempelvis maximitaxor av olika slag eller genom att avskaffa löneskatten på företagen i glesbygderna? Det är en konkret åtgärd som verkligen kan få effekt. Den nya otryggheten är också de hundratusentals mindre företagarnas situation. Det är människor som har satsat sig själva och sitt sparkapital i verksamhet som ger andra arbete och som i stor utsträckning bidrar till att föra utvecklingen vidare. Många av dessa människor uppbär lägre ersättning för sitt arbete än de löneanställda, har avsevärt längre arbetstid och ett tungt ansvar för företaget och för dem som arbetar där. Nya ekonomiska och administrativa bördor läggs på dem. De anser sig inte möta uppskattning för vad de gör. Ett stigande antal konkurser och ett avtagande intresse för nyföretagande visar att denna grupp av arbetande människor i vårt land snart har nått gränsen för vad de orkar med. Vid Umeå universitet har gjorts utomordentligt intressanta och också mycket oroande utredningar, som belyser den sviktande företagarandan i vårt samhälle — och det är något mycket allvarligt. Den nya otryggheten upplevs också hos människor, till vilka radio och TV förmedlar en ny människosyn och nya former för mänsklig samlevnad. Det är inte bara de s.k. kristna grupperna som känner sig djupt kränkta och upprörda över den historielösa, normlösa och utmanande förkunnelse, som dessa media kan bedriva mitt inne i de svenska hemmen. Var går anständighetens gränser? frågar sig många. För stil och smak, god ton och gott sätt kan självfallet inga klara gränser stakas ut. Men det har en gång i tiden funnits vad jag skulle vilja kalla en allmän moraluppfattning, grundad på den kristna etiken i vårt land, en uppfattning omfattad av majoriteten av landets invånare. En stor del av dessa människor står helt överrumplade. De tycker sig vara utlämnade inför den våg av lösaktighet, som genom vårt lands viktigaste informationsmedel vältrar in över de svenska hemmen. Begreppet tolerans — fördragsamhet — har i ett kultursamhälle inte bara en utan två sidor. Den nya otryggheten känns också starkt av den unga generation, som har sina studier bakom sig och som möter ett samhälle, som inte ger dem de arbetsuppgifter för vilka de berett sig. Deras utbildning motsvarar inte de kvalitetskrav, som arbetslivet ställer, heter det. Först nu — sedan vi moderater år efter år slagits för det — har ett nytt betygssystem utarbetats. Ofta har de många experimentens nya skola inte tillfört de blivande akademikerna det kunskapsunderlag som behövs för meningsfyllda akademiska studier. Svenska examina har utomlands inte längre samma anseende som tidigare. De resurser som ställts till samhällets förfogande har givit oss bättre utbildningsmöjligheter — säger statsministern. Javisst! Men var det nödvändigt att förverkliga detta på det sätt man gjort? 40 procent av de arbetslösa i Sverige är ungdom under 25 år. Flera akademikergenerationer finner sina utbildningsår bortkastade. De ”förlorade generationer” det här är fråga om är den nya otrygghetens kanske mest tragiska offer. Känslan av att vara utlämnad till förhållanden, som man själv inte kan påverka, förstärks genom den oavbrutna förmedlingen till oss alla av motsättningar, våld och terror från alla hörn av världen. För ett litet land som vårt har väl alltid en värld dominerad av stora och starka makters spel och konflikter upplevts som otrygg. Den nya otryggheten har sin grund i vetskapen om hur snabbt internationella spänningar kan få konsekvenser för oss själva, att även vårt land utsätts för våldshandlingar och terrordåd och att försvaret av vår yttre trygghet i dag inte är lika starkt som det var tidigare. Medvetandet om att regeringen inte är lika självklart inriktad på att göra nödvändiga uppoffringar för att garantera vårt nationella oberoende och vår frihet förstärker känslan av en ny otrygghet. Herr talman! Visst kan det göras gällande att jag här har dragit fram enbart mörka sidor, när jag har velat teckna den här nya otrygghetens aspekter. Självfallet finns det också andra grundtoner i Svergiebilden. Men vad jag har velat göra har varit att till kammarens ledamöter förmedla de samlade intrycken av den brevskörd, som en partiledare får motta och som han efter måttet av sin förmåga också försöker att besvara. Och en sak är säker. Det är att de människor, som talar till mig om den nya otryggheten, därvid också försöker förmedla hur de upplever sin tillvaro i det här gamla landet. De talar om hur de känner det, hur de ser på tillvaron. Och man kan inte missta sig på allvaret i deras vädjanden till mig att göra vad jag kan för att ändra förhållandena. Ett minoritetspartis möjligheter är som bekant utomordentligt begränsade. Jag kan — som jag nu gör här — tala för de här människornas räkning och skildra deras vardag i förhoppning om att många, många flera än mina brevskrivare känner igen sig och får lust att påverka politiken så att den blir bättre. Vi kan naturligtvis aldrig helt avskaffa människornas otrygghet. Den kommer alltid att förbli en del av deras tillvaro. Människa och otrygghet är två begrepp som nog hör ihop. Men mycket av det som jag har kritiserat kan i varje fall ett politiskt parti i regeringsställning göra något åt — under förutsättning att det verkligen vill sätta sig in i de enskilda människornas vardag och deras tänkande och handla därefter. Socialdemokratin är ett parti som vill förändra samhället, har statsministern förklarat.

De har anspråk på arbete och trygghet för sig och sin egen familj. De vill kunna leva på sitt eget arbete; det skall löna sig att arbeta. De vill fostra barnen till goda, kunniga medborgare. Rättssamhället skall skydda dem mot våld och brott. De begär att åtminstone i hemmet få vara fredade från samhällsoch moralnedbrytande propaganda. De är beredda va få vara att ta och bära ansvar. De vägrar att vara bara små kuggar i ett sort byråkratiskt kollektiv. De gör anspråk på att inte berövas sin egendom utan att den som tar egendomen i beslag också betalar dess verkliga värde. Sådana önskemål och krav — därom vittnar brevskörden — har växt fram under intryck av de senaste årens förändringar. Majoriteten, skulle jag tro, av vårt lands medborgare går säkert och bär på sådana här önskemål. De önskemålen utgör en belastning, säger kanske somliga, från det samhälle som vi har förändrat och som vi vill ännu mer förändra. Nej, herr talman, säger jag, det är strängt taget fråga om värdefulla insikter och egenskaper, som kan utnyttjas till gagn för vårt gemensamma välstånd och för den utveckling som ligger framför oss — om man vill ta till vara dem.
Herr talman! Otryggheten är förvisso ett problem för många människor. Det som skapar den grundläggande otryggheten för människorna är det kapitalistiska systemet, dess lagar och dess grymhet, dess mätning av alla mänskliga värden i pengar. Det finns några grundläggande och obestridliga fakta i dagens samhälle som måste ställas i sammanhang med varandra. Många människor är arbetslösa. Men det beror inte på att samhället är fattigt. Det finns tvärtom ett överflöd av produktionsmedel som inte används. Priserna på mat har stigit så kraftigt att livsmedelskonsumtionen pressats tillbaka. Men det är ingen brist på livsmedel och inte heller kan någon påstå att alla barnfamiljer och pensionärer har ett tillfredsställande kosthåll. Hyrorna har stigit så kraftigt att många enskilda och familjer inte har råd att hyra nyproducerade lägenheter. Ett antal lägenheter står därför lediga. Men samtidigt står hundratusentals personer i bostadskö och många bor i trånga eller omoderna bostäder. Arbetslöshet samtidigt med oanvända verktyg och maskiner, minskad livsmedelskonsumtion samtidigt med ett otillfredsställande kosthåll, tomma lägenheter och nedskuren bostadsproduktion samtidigt med lång bostadskö — det är, herr talman, uttryck för inte enskilda personers utan det kapitalistiska systemets vanvett. Om det samtidigt finns både en stor arbetslöshet och oanvända eller otillräckligt utnyttjade produktionsmedel — verktyg, maskiner, fabriker kan det förefalla att handla om ett organisationsproblem som borde kunna lösas. De arbetslösa borde kunna beredas arbete just genom användning av de lediga verktygen och maskinerna. Och numera erkänner alla — i varje fall i ord — att det innebär en stor förlust både för den enskilde och för den totala produktionen att människor tvingas gå arbetslösa. I dag vågar ingen framträda och säga, som en folkpartiledare gjorde för inte så många år sedan, att det kapitalistiska samhället fungerar bäst vid en arbetslöshet av ungefär nuvarande omfattning. Men om det handlar om ett organisationsproblem, varför löses inte detta? Det finns ju arbetsmarknadsverk, det finns härskaror av statliga och kommunala myndigheter, det finns de privata företagen som påstås vara de bästa i världen. Betyder de vackra orden ”rätt till arbete åt alla” ingenting? Accepteras i verkligheten återigen en stor arbetslöshet som någonting ofrånkomligt eller t.o.m. förmånligt? Har den stora arbetslösheten nu varat så länge att den för myndigheter, företag och för dem som har sysselsättning blivit slentrian? Enligt vår uppfattning kan en varaktig full sysselsättning endast säkras genom att samhällsekonomin får en socialistisk organisation. Det krävs planhushållning. De ekonomiska kriserna och massarbetslösheten är direkta följder av det som andra kallar marknadshushållning men som mera exakt beskrives just som kapitalism. Kriserna ingår i själva tillväxtmekanismen för denna typ av ekonomi. Det betyder inte att arbetslöshet får accepteras som något slags utslag av krafter som det inte går att rå på. Rätten till ett meningsfullt arbete måste betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet. I själva kampen för att genomföra denna rättighet i praktiken kommer samhället att på ett grundläggande sätt förvandlas. Det är numera allmänt erkänt att arbetslösheten inte endast sammanhänger med den ekonomiska krisen, som är en fas i den kapitalistiska konjunkturen. Arbetslösheten är också framkallad av vad som brukar kallas strukturella, dvs. mera långsiktligt verkande, orsaker. Men därav följer att arbetslösheten ingalunda försvinner, även om det nästa år skulle bli en konjunkturuppgång i den meningen att produktionen ökar. När man talar om strukturella orsaker till arbetslösheten är det viktigt att observera att det uttrycket används i två betydelser. Man kan dels syfta på förändringar i förhållandet mellan de olika näringsgrenarna, dvs. att industrin tidigare växt på jordbrukets bekostnad, att de s.k. servicenäringarna nu växer hastigast och liknande förändringar. Men ordet struktur syftar också på grundläggande drag och processer i det ekonomiska systemet som den tilltagande koncentrationen och centralisationen, monopolens växande roll, statsapparatens ökade engagemang i det ekonomiska livet och samverkan mellan statsapparat och monopolkapital. Den långsiktiga arbetslöshet som uppstått, den växande arbetslöshetsarmén är inte främst beroende av förändringar i förhållandet mellan de ekonomiska strukturen i den senare och vidare betydelsen, alltså koncentrationen, monopoliseringen osv. Därav följer också att arbetslösheten inte upphör, när en viss omställning mellan näringsgrenarna är fullbordad. Den är tvärtom inneboende i själva systemet, och den kan väntas öka med den fortsatta tillväxten av koncentration och monopolmakt. Under det man brukar kalla för den liberala kapitalismen, när den fria övervanns de ekono konkurrensens lagar fortfarande var verksamma miska kriserna genom att kapitalet förlorade i värde och vissa kapitalister helt slogs ut. I någon mån fungerar den processen fortfarande. Herr Ericsson i Åtvidaberg kan ju berätta en del om den saken. Men i betydande grad har denna kapitalets luttring stoppats upp, dels genom monopolens stora makt, dels genom att staten med olika åtgärder försöker hålla uppe profiter och kapitalvärden. Det kan antas att de ekonomiska kriserna härigenom skulle bli mindre djupgående, men samtidigt mera utdragna. Genom verkan av de långsiktiga förändringar, som jag förut talade om, kan emellertid den sammanlagda verkan bli både mera djupgående och mera utdragna kriser. Detta om bakgrunden. Vilken politik för nu de olika partierna fram, när de skall utlägga innebörden i och sättet att genomföra den fulla sysselsättning, som de alla i ord uttalar sig för? Först några ord om de försök till analys av det ekonomiska läget som görs i de tre borgerliga oppositionspartiernas motioner. Enligt folkpartiet är det väsentliga att regeringen felbedömt tidpunkten för en konjunkturuppgång och att den avvisat s.k. generella, dvs. allmänt verkande åtgärder. Men att arbetslösheten skulle ha blivit mindre enbart därför att regeringen gjort en mera verklighetstrogen konjunkturbedömning är ju svårt att förstå. Moderata samlingspartiet ser grundorsaken till stagnationen och arbetslösheten i den alltför snabba tillväxten av den offentliga sektorn, av det som stat och kommun och landsting sysslar med. Centerpartiet klagar tvärtom över att den totala efterfrågan har påverkats i negativ riktning genom att kommuner och landsting måst ålägga sig mycket stor återhållsamhet med nya utgifter. Medan moderaterna ser roten till allt ont i ökningen av de offentliga utgifterna, vill alltså centerpartiet tydligen öka just dessa utgifter. Herrar Bohman och Fälldin får säkert många trivsamma stunder i den regering de tänker bilda tillsammans. När det gäller botemedlen mot ekonomisk kris och arbetslöshet är emellertid de tre partierna helt överens. De vill ha en lägre beskattning av bolagen än riksdagen beslutat, och de vill ge ytterligare gåvor och subventioner till företagen i tillägg till den långa rad av sådana bidrag som redan finns. Motiveringen är att företagens ”lönsamhet”, dvs. vinster, måste ökas. Därigenom skulle enligt de borgerliga partierna en uppgång i konjunkturen komma till stånd. De borgerliga partierna glömmer emellertid några saker. Under en konjunkturuppgång brukar bolagsvinsterna öka, men det är därför inte givet att det blir en ekonomisk uppgång bara därför att staten på konstlad väg ökar vinsterna. Man kan erinra om den gamla historien om tuppen och solens uppgång. Det är heller inte så att företagen för närvarande har förfärligt ont om pengar. Det är inte där skon klämmer. De enskilda företagarnas inkomster ökade med 8 procent mellan 1971 och 1972. Kapitalinkomsterna antas öka med 14 procent mellan samma år. De stora bolagen ökade sina vinster med 11 procent under första halvåret 1972. Men denna vinstökning har inte lett till någon ökad sysselsättning i dessa bolag, och detta tycks visa att den borgerliga verkligheten dementerar de borgerliga partiernas teorier. De borgerliga partierna vill alltså ha lägre skatter för bolagen och rycker därmed bort grundvalen för den sänkning av skatten för inkomsttagarna som riksdagen beslutat. För att hjälpa upp denna dåliga situation säger de nu att den sänkning de kräver av arbetsgivaravgiften skall finansieras genom upplåning. Det är verkligen en djärv finanspolitisk tanke att skattesänkningar för bolagen skall möjliggöras genom att staten främjande åtgärder tar upp nya stora lån — i konkurrens med det privata näringsliv som de borgerliga vill skapa bättre betingelser för. Har de som kläckt denna tanke möjligen också funderat över sammanhanget i den politik de kräver? Den kritik som gäller de borgerliga partiernas recept mot krisen och arbetslösheten är tillämplig också på huvuddelen av de förslag som finns i regeringens nya proposition om konjunkturstimulerande åtgärder. Det finns i denna proposition naturligtvis sådant som vi accepterar och även ställt krav på. Det gäller åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, insatser för utbildning inom vårdsektorn, pengar till kommunala miljövårdsinvesteringar, till barnstugelån, till arbetsmiljön på statliga arbetsplatser Dessa förslag följer en riktig linje. Men tyngdpunkten i regeringsplanen syftar på samma sätt som de borgerliga partimotionerna till att öka bolagens vinster genom gåvor och skattesubventioner. Regeringen tillmötesgår på en rad punkter de krav som ställts av storföretagens direktörer, av Svenska arbetsgivareföreningen och de borgerliga partierna. Bolagen får nya skatteavdrag och skattenedsättningar till de många sådana som redan finns, ATP-avgiften vad de borgerliga partierna begärt. Ett exempel: Folkpartiet begär i sin partimotion att det särskilda skatteavdraget för företagens maskinin vesteringar skall vara 20 procent och gälla till den 31 mars 1973. Regeringen vill höja avdraget till 30 procent och förlänga tidsperioden till den 30 juni 1973. Det måste väl ändå, herr Sträng, karakteriseras som rena överbudspolitiken! 200 miljoner kronor för företagen. De övriga förslagen innebär åtskilliga också hundratals miljoner i skattelättnader för bolagen. Den grundläggande belåtenheten i de borgerligas bedömningar är det inte svårt att uppfatta. Man måste ställa frågan vilka som skall betala alla dessa julklappar till storbolagen. Pengarna måste ju tas någonstans, och vad som går till gåvor och skattesubventioner till Wallenbergsföretagen kan inte användas också till att bygga nya daghemsplatser, förbättra folkpensionerna och ta bort momsen på livsmedel. Sanningen är att pengarna tas av arbetets frukter och av skattemedel, bl.a. mervärdeskatt på alla matvaror som lönearbetare, barnfamiljer, pensionärer köper. Regeringens förslag innebär en omfördelning av inkomsterna och förmögenheterna i samhället till bolagens, till kapitalets, till akti Regeringen vill nu kanske använda sig av de borgerliga argument, som den tidigare kritiserat, och säga att man måste öka ”lönsamheten”, dvs. vinsterna, för företagen, om den ekonomiska konjunkturen skall vända till det bättre. Men dessa borgerliga argument är lika felaktiga i dag som de var i går, när regeringen kritiserade dem. De sysselsättningspolitiska arnas fördel. effekterna av de nya bidrag man vill ge bolagen torde vara ringa, om ens några. Om allt är så väl beställt när det gäller s regeringspropositionen och statsministerns interpellationssvar — för vilket jag tackar — söker ge sken av, är det svårt att förstå varför alla dessa åtgärder över huvud taget behövs. Orsaken till arbetslösheten förklaras i dessa dokument uteslutande vara det ökade utbudet av arbetskraft. Den kapitalistiska krisen och massarbetslösheten söker man trolla bort med hjälp av siffror ur samma arbetskraftsundersökningar, som regeringen för inte så länge sedan förklarade ge en helt falsk bild av verkligheten. Men då handlade det om de siffror som visade den stora arbetslösheten. Nu tar man upp den andra sidan av saken, och då får dessa siffror duga. Den analys som ges i höstens konjunkturrapport förefaller mera verklighetsbetonad än propositionens skönmålningar. Arbetslösheten är ett stort problem i landet. Regeringen gör sig själv en björntjänst, om den söker förneka detta faktum och skönmåla verkligheten. Det mest anmärkningsvärda med regeringens nya sysselsättningsplan är vad som inte finns där. Där finns inga som helst förslag som innebär att staten får ett inflytande över investeringarna, över lageruppbyggnaden eller över produktionen. Inte heller ställs några förslag som innebär ett reellt ökat inflytande för lönearbetarna, trots att statsministern på ett tidigt stadium lovade att de krisbekämpande åtgärderna skulle användas i detta syfte. Det långsiktiga perspektivet saknas helt. Det tuvhoppande och den jultomtepolitik till förmån för de kapitalistiska storbolagen man här sysslar med är det verkligen den progressiva och planmässiga näringspolitik som regeringspartiet talar om i högtidliga sammanhang? Herr talman! Det förs en diskussion om man skall använda metoder som verkar över hela det ekonomiska fältet eller enbart punktinsatser i kampen mot arbetslösheten. Den debatten förefaller mig något egendomlig. Det avgörande måste ju vara om det är effektiva och riktiga åtgärder eller inte. När de borgerliga partierna vill sänka arbetsgivaravgiften är det en dålig metod, som inte leder till resultat, och därför måste vi avvisa den. En allmän räntesänkning förefaller däremot att kunna få gynnsamma effekter på en rad områden. Den håller tillbaka prisoch hyresstegringen och den kan underlätta läget för de mindre företagen. De stora företagen klarar i allmänhet sin finansiering själva. Räntesänkning är därför ett av de krav som vänsterpartiet kommunisterna ställer i den aktuella situationen. Vi kräver också att stat, landsting och kommuner satsar pengar på olika typer av samhällsnyttiga arbeten i en sådan omfattning att man gör slut på arbetslösheten. Det gäller mi rd. utbyggnad av barnstugor och annan service för hushållen, åtgärder för att bekämpa krisen inom vårdssektorn, åtgärder för att skapa ökad trafiksäkerhet framför allt genom utbyggnad av den kollektiva trafiken, ökad inriktning på ombyggnad och reparationer av bostäder, byggande av lokaler för hantverk och småindustrier, ökad yrkesutbildning särskilt av kvinnor och ungdom. På alla dessa områden finns det stora eftersatta behov. Stora satsningar just på de fält som jag nämnt skulle också betyda — förutom den eftersträvade minskningen av arbetslösheten — att resurserna av arbetskraft och produktionsmedel i större utsträckning än nu inriktas på att tillfredsställa människornas behov. Ökade insatser på alla de nämnda områdena måste anses viktigare än den ökade produktion och försäljning av diverse onyttigheter som de kapitalistiska bolagen eftersträvar med reklam och andra typer av kommersiell marknadsföring. Det nuvarande ekonomiska läget bör alltså utnyttjas för att söka få till stånd en vettigare produktionsinriktning än den kapitalets profitjakt ger. Samtidigt måste arbetstiden förkortas och pensionsåldern sänkas, i första hand och kraftigast för yrken med tungt och farligt arbete. För miljövård, barnstugor, kollektiv trafik m.m. är det vettigt att staten ökar sin upplåning. Här kommer lånen människorna till godo, inte bolagens vinster och aktieägarna som de borgerliga partierna vill, när de önskar en sänkning av bolagsskatterna genom att staten tar upp nya lån. Det tredje kravet som vpk ställer i detta sammanhang gäller anläggning av statliga basindustrier, finansierade med medel ur AP-fonderna och med ett avgörande inflytande för de anställda. Detta krav måste ses mot bakgrunden av de långsiktiga orsakerna till arbetslösheten, de långsiktiga förändringar som kommer till uttryck i ökad koncentration av näringsliv och befolkning, avfolkning av framför allt skogslänen, ökad monopolisering, centralisering också av kapitalmakten, såsom visats i koncentrationsutredningen och andra undersökningar. De problem som finns kan uttryckas också i följande erinran om grundläggande ekonomiska fakta. Investeringarna i nya maskiner, nya fabriker osv. tillväxer mycket långsamt. De investeringar som görs inom det kapitalistiska näringslivet sker i allmänhet endast på djupet, men inte på bredden. De inriktas med andra ord på att genom nya maskiner öka arbetsproduktiviteten inom de givna företagen. Därvid sker också en ökad utsvettning med olika metoder av arbetarna, och arbetsstyrkan minskas med arbetslöshet som följd. Men det förekommer få nyanläggningar. Det skapas som regel inga nya stora företag. Detta sammanhänger mera med monopolmakten inom det svenska näringslivet än med låga vinster, som de borgerliga partierna påstår. Detta är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är att en allt större del av sparandet i samhället sker inom instititutioner över vilka offentliga organ har inflytande, främst i AP-fonderna. Men om man sammanställer dessa bägge fakta måste det leda till slutsatsen att AP-fonderna i betydande utsträckning måste tas i anspråk för att säkra en utveckling av näringslivet i Sverige. Det bör ske just på det sätt vänsterpartiet kommunisterna länge föreslagit, genom anläggning av statliga industrier, finansierade med medel ur AP-fonderna. Att de anställda — vilkas pengar det ju handlar om — skall ha ett avgörande inflytande över dessa företag är för oss en självklarhet. När vi först ställde detta krav var det geografiskt begränsat till skogslänen. Vi såg det som ett viktigt led i en ny regionalpolitik. Stagnationen inom ekonomin under de senaste åren har gjort att vi nu ställer detta som ett allmänt krav gällande industriutbyggnad i landet som helhet. Det är löntagarnas pengar som finns i AP-fonderna. Löntagarna bör använda dessa pengar för att skaffa sig makt. Det får de inte genom kapitalmarknadsutredningens förslag om att man skall köpa aktier på fondbörsen för en del av AP-fonderna. Det förslaget syftar bara till att skaffa friska pengar åt kapitalisterna — de som redan missköter ekonomin. De industrier vi vill skall byggas upp har vi kallat basindustrier för att markera att de skall bli en grundval för näringslivet i olika områden. Vill man ha konkreta exempel på sådana basindustrier kan vi peka på Norrbottens Järnverk. Men man kan givetvis inte begränsa anläggningarna till de traditionella produktionsfälten. Det viktiga är — och det har vi hela tiden framhållit — att skapa företag på modern teknisk basis. Petrokemi, träkemi, elektronik, verkstadsindustri är några områden som nämnts. Om inte staten går in på detta sätt och börjar en direkt och omfattande anläggningsverksamhet när det gäller nya industrier, finns det ingen möjlighet att heller genomföra vare sig en fysisk riksplanering eller en ny regionalpolitik. Vi inbillar oss inte att man löser alla problem genom de åtgärder jag här nämnt. Kapitalismens grundläggande motsättningar kommer att finnas kvar. Men man har börjat kampen för den nödvändiga förändringen av samhället med utgångspunkt i de konkreta problem som i dag är så brännande för löntagarna, för de arbetslösa, för folkets majoritet. Ekonomin är en alltför allvarlig sak för att få skötas av kapitalister. Kraven ställs i dag allt starkare av arbetsplatsernas folk på makt i företagen, av bostadskvarterens folk på bestämmanderätt över planeringen, av skogslänens folk på rätt till arbete och blomstring av hembygden, av ungdomar, kvinnor och män på rätt till en hälsosam arbets-, bostadsoch fritidsmiljö. Dessa krav kan inte avvisas. Deras genomförande betyder en grundläggande förändring av samhället. Därför försöker en del partier att kanalisera dem i oskyldiga fåror så att inte storfinansens makt skall hotas. Nya slagord används för att suga upp missnöjet med det kapitalistiska systemet. Ett sådant slagord är decentralisering, flitigt brukat av centerpartiet. Vad innebär det? Små företag, små banker, ökat inflytande för den enskilde, och det låter ju fint. Men så lägger den svenska storfinansen på Arosmässan för någon vecka sedan fram sitt nya ekonomiska och sociala program. Vilken är den första punkten i det programmet? Jo, just decentralisering. Man kan nog med till sannolikhet gränsande visshet utgå ifrån att Wallenbergs direktörer inte särskilt tänkte på småföretag när de kläckte sitt nya slagord, möjligen småföretag att köpa upp. Om Thorbjörn Fälldin och centerpartiet menar någonting annat än Wallenbergarna med decentralisering bör de snabbt skilja ut sig. Den verklighet som slagorden försöker dölja avslöjades än en gång genom Electrolux uppköp av Facit. Detta är tydligen innebörden när Industriförbundets män talar om decentralisering. Vi andra vill nog karakterisera det på annat sätt. De stora fiskarna äter upp de små fiskarna — stora Wallenberg slukar lilla Ericsson. För en billig penning — 64 miljoner är en liten summa för storbolag — lägger finansimperiet beslag på en värdefull industri som byggts upp genom fina insatser av arbetare, tjänstemän och tekniker. ”Åt den som mycket har skall mer varda givet”, fick vi lära oss redan i småskolan. Huset Wallenberg kommer troligen att tjäna några hundra miljoner kronor på affären. Tusentals arbetare och tjäntemän avskedas brutalt efter många år i företaget. Jag kan inte dela den tillfredsställelse som regeringen uttryckt över denna affär, som ännu mera ökar kapitaloch maktkoncentrationen inom näringslivet. Vad som hänt med Facit är ett illavarslande förebud om vad som kan ske med fler svenska företag om det första steget nu tas in i EEC genom att riksdagen ställer sig bakom det avtal regeringen redan underskrivit. Och jätten Gluff-Gluff, som äter företag och kastar ut anställda i arbetslöshet, kommer inte alltid att framträda under svenskt namn utan under tyskt, franskt, italienskt, engelskt, amerikanskt. Om avtalet med EEC undertecknas, försvårar det möjligheterna att skydda Sverige mot de stora multinationella företagens manipulationer. Det minskar den svenska rörelsefriheten när det gäller att värna sig mot störningar på valutaområdet. Avtalet innebär att möjligheterna att genomföra en riktig regionalpolitik försvåras. Den svenska utrikeshandeln kommer att ännu mera koncentreras på de kapitalistiska länderna i Västeuropa, och handeln med de socialistiska länderna och med u-länderna försvåras. Men det är ju på dessa områden som handeln i stället främst borde utvecklas. Regeringen söker framställa avtalet med EEC som något tämligen oskyldigt. Men avtalet binder Sverige vid kapitalismens ekonomiska system. Det kommer att ytterligare förstärka de drag i den svens ekonomin som framkallar massarbetslöshet, koncentration och avfolkning. Därför bör avtalet avvisas. Herr talman! Jag har i detta inlägg starkt koncentrerat mig till vissa bestämda områden. Andra företrädare för vårt parti kommer att behandla andra aktuella frågor — regionpolitiken, riksplaneringen, kampen mot prisoch hyresstegringarna, arbetsplatsernas problem. I fråga om den oerhört viktiga internationella utveckling som nu pågår skall jag fatta mig ytterligt kort och endast beröra två punkter. För det första: Sverige bör utan något som helst ytterligare dröjsmål uppta diplomatiska förbindelser med Tyska demokratiska republiken. För det andra: Alla goda krafter måste enas i kravet att Förenta staternas president omedelbart skall underskriva det avtal för fred i Vietnam som redan ligger färdigt. Varje ytterligare dröjsmål, varje ny dag av anfallskrig mot Indokinas folk är en ny förbrytelse mot mänskligheten. Utgången av presidentvalet i USA leder till en bestämd slutsats: Världens folk måste mångdubbla stödet till Vietnams folk och påtryckningarna på Förenta staternas regering att den skall upphöra med sitt anfallskrig mot folken i Indokina.